Herr talman! Det föregående anförandet visar vilka vitt skilda frågor som behandlas i det utskottsbetänkande som nu är föremål för kammarens prövning. Jag skall säga några ord om den fråga som berörs i reservationen från socialdemokraterna, nämligen kollektivanslutningen. Jag beklagar att utskottet inte har tillstyrkt vär motion 1976/77:588 med. krav på lagstiftning om förbud mot kollektivanslutning, men nu är det som det är. De uttalanden som utskottsmåjoriteten har enat sig om är självklara för dem som vill ha frihet för den enskilda individen, och det är beklagligt att det tydligen inte är självklart för socialdemokraterna att man skall ha enskild frihet. Det innebär att socialdemokraterna än en gång har avslöjat sig i den här frågan.

Jag reserverade mig givetvis när jag fick reda på detta efter en tid. Men det intressanta är, precis som herr Siegbahn nämnde här, att den berörda socialdemokratiska partiorganisationen inte hade någon aning om att den hade fått mig som medlem, eftersom man bara hade fått betalt för ett antal människor i klump — man visste inga namn. Herr Björck i Nässjö nämnde här tidigare att socialdemokraterna kan säga nej till kollektivanslutningen om man vill. Ja, det är så sant som det är sagt. Men socialdemokraterna vill tydligen inte, och det har herr Johansson i Trollhättan bekräftat i dag. Jag har många gånger ställt frågan i de här debatterna om kollektivanslutningen — och jag ställer den än en gång till herr Johansson i Trollhättan i dag: Vad är det för fel om den enskilde själv får besluta sin partitillhörighet utan inblandning av andra? Herr Johansson i Trollhättan sade att socialdemokraterna inte skall avskaffa kollektivanslutningen. Det var ju ett klart besked, men det var ett mycket trist besked för alla oss som har hoppats att man skulle komma på andra tankar och verkligen slå vakt om individens frihet. Det var ett besked om att socialdemokraterna inte har något till övers för den enskildes rätt att själv bestämma vilket parti han skall tillhöra. Socialdemokraternas partiordförande, Olof Palme, har ju för några dagar sedan fått ett amerikanskt pris, bl.a. för att han kämpat för skyddet av individuella rättigheter. Var finns den kampen i den här frågan? Jag tycker det är otillständigt att ta emot ett sådant pris när man är ordförande i ett parti, vars företrädare här i kammaren klart säger ut att man inte kommer att sluta med kollektivanslutningen.

Det räcker inte med partistödet, säger herr Johansson i Trollhättan. Socialdemokraterna trampar alltså på den enskildes frihet av krasst profitbegär. Det är avslöjande. Det visar hur rutten principen med kollektivanslutning är. Socialdemokraterna tänker alltså tydligen fortsätta med sina spekulationer och fiffla med fackföreningsmedlemmarnas partitillhörighet. Det är egentligen synd om socialdemokraterna — att de blir påtvingade medlemmar av fackföreningarna, att de har så svårt att få medlemmar på frivillig väg, och att man inte inser det odemokratiska i kollektivanslutningen. Men tar socialdemokraterna emot kollektivanslutna bara från de fackliga organisationerna? Det är ju en intressant principfråga. Man säger att man skall fortsätta att ta emot medlemmar på detta sätt, man hävdar att den fackliga organisationen skall ha frihet att kollektivt ansluta medlemmar till socialdemokraterna men att den enskilde inte skall tillfrågas. Då kan vi fråga oss: Vad händer om andra organisationer än fackföreningar kommer på tanken att kollektivt ansluta sig? Herr Siegbahn var inne litet grand på den tanken, och jag har undrat över samma sak. Det kan gälla konsumtionsföreningar, hyresgästföreningar, villaägareföreningar, handikapporganisationer, nykterhetsorganisationer, frikyrkoförsamlingar, Röda kors-avdelningar, avdelningar av Svenska jägareförbundet, hembygdsföreningar, Djurens vänner. Skulle socialdemokraterna godta medlemmar i dessa föreningar som kollektivanslutna partimedlemmar, om vederbörande förening fattade beslut om kollektivanslutning till socialdemokraterna? Eller skulle ni godta kollektivt medlemskap i SAP, om det beslöts att t.ex. Föreningen för kanotidrott, Föreningen Svensk fjäderfäskötsel, Föräldrakooperativa föreningen för barnstuga i Orminge eller Föreningen S:t Sigfrids kyrkas vänner och liknande föreningar skulle ansluta sig? Man kan dra ut konsekvenserna hur långt som helst. Håller man på de principer som herr Johansson i Trollhättan förespråkade, att den enskilda föreningen skall ha full frihet att själv besluta om den vill ansluta alla sina medlemmar till socialdemokratiska partiet, får man de här konsekvenserna, om det råkar vara tillräckligt många socialdemokrater i styrelsen för föreningen. Det kan gå så här. Kommer socialdemokraterna att fortsätta på den vägen och försöka kollektivansluta andra föreningars medlemmar än fackföreningars? Det är en väldigt otäck utveckling i så fall. Jag beklagar som sagt att utskottet inte tillstyrkt motionen om lagstiftning mot den kollektivanslutning som socialdemokraterna tillämpar som nästan enda socialistiska parti i Europa. Kollektivanslutning förekommer i denna form bara i Sverige och Norge. Varför inte i andra länder? Varför är det så svårt att få socialdemokraterna att frivilligt ansluta sig till partiet i Sverige? Det är många frågor man kan ställa sig. Men det viktigaste för oss och mig är att den enskilde själv skall besluta vilket parti han skall tillhöra. Det skall vi fortsätta att kämpa för i partiarbetet och ute i det fackliga arbetet. Vi skall inte blanda samman 100 politik och fackligt arbete. Vi skall hålla på den enskildes frihet att själv avgöra var han vill höra hemma.

Herr talman! Kollektivanslutning till ett politiskt parti är en skamfläck för ett land som försvarar demokratin. Jag frågar: Vad är det för demokrati när andra människor skall besluta över vilket politiskt parti jag skall tillhöra? Jag vill också citera socialdemokraternas reservation, där det står att ”det måste tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter”. Det tycker jag också, men vad jag reagerar emot är att de fackliga organisationerna även fattar beslut i andras privata angelägenheter. Det måste ju vara min personliga angelägenhet att avgöra vilket politiskt parti jag skall tillhöra. Jag är själv fackligt ansluten. Jag är chaufför och tillhör Handels avdelning 20. Den avdelningen är kollektivansluten till socialdemokratiska partiet, och det har alltid förvånat mig att socialdemokraterna på detta sätt emottar medlemmar. Övriga partier får sina medlemmar på sitt partiprogram och sitt politiska agerande. Då tycker jag att det vore demokratiskt riktigt att socialdemokraterna använde samma metoder som övriga partier vid medlemsvärvning. Det kan inte vara rätt att fackföreningen skall sköta om socialdemokraternas medlemsvärvning. Det finns mycket fackligt arbete att utföra, och det är viktigare för oss arbetare att fackföreningen tar hand om våra problem än att den sysslar med medlemsvärvning. Det kan man överlåta åt socialdemokraterna att sköta själva. Enligt pressuppgifter röstar ca 40 26 av LO:s medlemmar borgerligt. Det är dessa 40 96 som'blir diskriminerade genom kollektivanslutningen. De blir infösta i 'ett parti som de inte sympatiserar med. Det finns ju reservationsrätt, säger socialdemokraterna. Vidare säger de: Visst är det väl bra att vi har föreningsrätten, rätten att på möten fatta majoritetsbeslut. Då svarar jag: Valhemligheten är grundlagsskyddad. Det måste vara ett brott mot den lagen när jag tvingas reservera mig och därigenom deklarera att jag inte sympatiserar med socialdemokraterna. Med föreningsrätten kan väl inte menas att människor på ett möte kan besluta över andra människors politiska inriktning, människor som inte ens är med på mötet. Tolkas föreningsrätten på det sättet bör den snarast ändras och få en mer demokratisk utformning, så att den skyddar den enskilde mot det övergrepp som kollektivanslutningen är. Att det kan ha sina problem att vara aktiv inom fackföreningen om man öppet deklarerat annan politisk åsikt än den socialdemokratiska har jag egen erfarenhet av. Jag har nämligen varit fackklubbsordförande. Under ett politiskt torgmöte vid Slussen i valrörelsen 1973 blev jag angripen av några fackliga företrädare som vid upplysningen att jag var fackklubbsordförande i mindre vackra ordalag uttryckte sin förvåning samtidigt som de konstaterade att det skulle jag inte vara länge till = Nr 87 det skulle de svara för. Onsdagen den En annan episod inträffade vid 1976 års val. Då hade vi en affisch 16 mars 1977 mot kollektivanslutningen, undertecknad av 40 LO-anslutna moderater. so En tid därefter fick en av undertecknarna motta ett brev från fackor = Kollektivanslutning ganisationen där han fick en skarp varning för att han medverkat med = till politiskt parti, sitt namn på affischen och uppmaning att offentligt dementera vad han = m.m. ställt sig bakom. Vidare framhölls i brevet att han .vid upprepad förseelse kunde riskera uteslutning ur fackföreningen. Fackföreningarna tar ofta initiativ till aktioner mot diktaturländer där folk är politiskt förtryckta, för att återge dessa människor deras politiska frihet, och det tycker jag är bra gjort av fackföreningarna. Därför tycker jag att fackföreningarna skall låta den svenska arbetaren få ha friheten att själv bestämma sin politiska hemvist. Till sist, herr talman, vill jag säga att mottot för fackligt arbete bör vara: Facklig solidaritet — politisk frihet.

Herr talman! Jag vill direkt korrigera herr Johansson. Äpplen i den här liknelsen skall inte fattas som fackliga organisationer utan som enskilda LO-medlemmar — det tycker jag borde ha framgått. Vad jag ville säga med liknelsen var att det är de enskilda som skall besluta över sin politiska tillhörighet och icke de fackliga organisationerna. Jag skulle vilja brodera litet grand på vad herr Åkerlind sade. Han frågade om socialdemokraterna som medlemmar skulle acceptera tvångsanslutna från t.ex. villaägareföreningar. Jag vill också fråga herr Johansson: Skulle ni tysta åse att villaägareföreningars medlemmar kollektivt anslöts till exempelvis moderata samlingspartiet? Skulle vi inte då få höra att det var ett intrång i enskilda människors rätt att ta ställning i politiska frågor? Det skulle säkerligen bli en tidningskampanj från socialdemokratiskt håll och en debatt i denna kammare som inte skulle stå den kampanj efter som nu pågår mot ert uppträdande i dessa frågor.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan sade att det har ställts många frågor till honom. Det var rätt. Han påstod att frågorna har fått svar 101 tidigare i debatten. Det var väl inte rätt? En av de frågor som jag ställde och som jag inte har fått svar på varken i år eller tidigare år när jag har ställt samma fråga är: Vad är det för fel att den enskilde själv får besluta om sin partitillhörighet?

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att förutsättningen för anslutningen till det socialdemokratiska partiet är att de som vill ansluta sig är socialdemokrater. Går herr Johansson nu så långt är vi överens. Herr Johansson sade också att det är inget fel att den enskilde själv beslutar sin partitillhörighet. Det är det svaret som jag ville ha. Om herr Johansson har den åsikten stämmer den inte med hans tidigare uttalande att partiet skall fortsätta med kollektivanslutningen. Då måste man sluta med den. Det går inte, herr Johansson, att sitta på två stolar samtidigt.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan lämnade i dag en för kollektivanslutningsdebatten i riksdagen alldeles ny uppgift. Han sade nämligen i sitt senaste inlägg att de människor som kollektivt ansluts till det socialdemokratiska partiet är välkomna under förutsättning att de är socialdemokrater. Det var det nya. Vi fick för en tid sedan från det socialdemokratiska partiet uppgiften att ungefär tre fjärdedelar av totala antalet medlemmar i det partiet är kollektivt anslutna. Samtidigt vet vi att drygt en tredjedel av LO:s medlemmar röstar på ett annat parti än det socialdemokratiska. Detta betyder att det i dag finns ungefär 200 000 personer som är LO-medlemmar och som kollektivt har anslutits till det socialdemokratiska partiet men som röstar på ett annat parti. De har aldrig blivit tillfrågade om de över huvud taget vill vara med i något parti, inte heller i vilket parti de vill vara med. Vi har tidigare här i riksdagen velat göra dessa uttalanden för att visa vår solidaritet med de hundratusentals LO-medlemmar som utan att ha blivit tillfrågade har anslutits till det socialdemokratiska partiet. Vad Hilding Johansson sade nu är alltså att de som inte är socialdemokrater, ungefär 200 000 arbetare, inte är välkomna i det socialdemokratiska partiet. Ändå ansluter ni dem utan att fråga dem.

Herr talman! Det tillhör numera inte det vanliga att jag ger mig upp i en debatt som rör ett enhälligt betänkande, även om det omfattar en sak som jag har motionerat om.

Denna fråga har betydande likhet med en fråga, som de ledamöter som var med på den tiden väl kommer ihåg, nämligen frågan om ortnamnens kvarvarande i samband med fastighetsregisterreformen och detta registers förande på data. Vid det tillfället utvecklades i vårt land en kraftfull opinion för bevarande av dessa ortnamn.

Det föranledde jordbruksministern att tillkalla en snabbutredning, vilken under höstens lopp arbetade fram ett förslag som resulterade i ett principbeslut i riksdagen att alla kulturhistoriskt värdefulla ortnamn i samband med registerreformen skulle bevaras. Då kände vi hembygdsvänner och andra som hade agerat i denna fråga en betydande tillfredsställelse. Det räcker emellertid inte med att ortnamnen finns i registerhandlingar och annat, utan de måste ständigt användas för att inte falla i glömska. Ett av de allra viktigaste användningsområdena är utan tvivel postadresserna. Posten har i sin rationaliseringsiver kommit fram till att det måste vara mycket enklare att bara syssla med nummer. Men människorna i vårt land vill av någon egendomlig anledning inte bli förvandlade till nummer. Från olika delar av vårt land har under de senaste månaderna och även under fjolåret kommit upprepade önskemål om och krav på att vi inom hembygdsrörelsen och på annat sätt skall arbeta för att postadresseringen i stället skall kunna medverka till ett bibehållande av ortnamnen och sockennamnen. Flera krav har rests på att adresserna skall omfatta namn, gårds eller fastighetsnamn i kombination med sockennamn och därefter postanstalt försedd med postnummer. Jag har naturligtvis respekt för att det är nödvändigt att göra vissa rationaliseringar, framför allt av sorteringshänsyn.

Det man nu har kommit fram till är en försöksverksamhet, som också finns omnämnd i vår motion. Ute på landsbygden — vi motionärer diskuterar hela tiden förhållandena på landsbygden — skulle det alltså sättas nya namn på vägar, och efter dessa vägar skulle postabonnenterna förses med löpande nummer. På det sättet skulle sorteringen underlättas. I min tidiga ungdom har jag tillfälligt prövat på lantbrevbärarens nog så slitsamma yrke, och jag har den uppfattningen att kombinationen gårdsnamn och sockennamn är väsentligt mera identifierande än ett aldrig så väl utvecklat nummersystem någonsin kan bli. Jag tror inte att riksdagens ledamöter skulle bli särskilt glada ifall talmannen, när han ger oss ordet, började beteckna oss med våra placeringsnummer i kammaren plus möjligen herr Carlsson, herr Svensson osv. Men om han säger t.ex. herr Carlsson i Vikmanshyttan då vet vi mycket väl vem det är fråga om. Människorna försöker slå vakt om sin identitet, och den kan aldrig anges med ett kallt, okänsligt och opersonligt nummer, hur bra detta än passar in i datorns begränsade föreställningsvärld. Jag trodde att i den mån postverket behöver införa datasortering eller andra liknande sorteringssystem skulle detta innebära vidgade möjligheter för abonnenterna — där de vill, och det vill de i allmänhet — att begagna sina ortnamn, även om det blir mer än t.ex. 21 positioner. Herr talman! Jag har nu mycket fritt, utan att anknyta till motionens ord, redogjort för de synpunkter som vi har velat föra fram för andra året i följd. Motionen utformades den här gången så att den skulle gå till kulturutskottet, men så blev det inte vid den fördelning av ärendena som skedde, utan den vandrade liksom fjolårets motion till trafikutskottet.

Ändå får väl utskottets skrivning betraktas som positiv. Utskottet förutsätter nämligen att det skall bli en sådan ordning vid den fortsatta översynen att kulturhistoriska synpunkter av det slag som aktualiserats i motionen skall tillgodoses i all den utsträckning som befinnes praktiskt möjlig.

Men även från olika delar av landet har organisationer och andra som företräder de kulturhistoriska synpunkterna hört av sig. Vi har i motionen redovisat vad Fornminnessällskapet Vikarvet har skrivit om försöket att i Bohuslän introducera rubricering av adresser med vägnamn — namn som inte finns nu utan som skall åsaättas vägarna — och dessutom nummer. Er sak som jag inte är säker på att trafikutskottet har blivit underrättat om av representanterna för posten är att posttjänstemän av olika grader ofta vill påtvinga abonnenterna de s.k. regler som man har för adressering. Min medmotionär har påtagliga personliga erfarenheter av att man från postverket har blivit ålagd att använda det av posten anvisade adresseringssystemet. Det är ju ett minimikrav att de konsumenter på den här sidan som vill slå vakt om sina gårds och bynamn och även sockennamnen får rättighet att göra det utan att postverket skall ömsom hota och ömsom locka för att få in abonnenterna i den uniformerade adresseringen. Herr talman! Här vore mycket ytterligare att säga, men jag skulle illa utnyttja alla års erfarenhet av riksdagsbehandlingar i olika ämnen om jag nu ytterligare drog ut på mitt inledningsanförande i debatten. Jag beklagar att man inte heller i år har kommit fram till något annat resultat än ett yrkande om avslag på motionen. Naturligtvis är jag tacksam för den positiva skrivningen i betänkandet, och vi motionärer skall återkomma så länge det finns ett allmänt opinionstryck ute bland allmänheten. Och ett sådant tryck, herr talman, försäkrar jag att det finns. Jag ber att med det anförda få yrka bifall till den av herr Kindbom och mig väckta motionen 514.

Herr talman! Jag har i motionen 834 tagit upp frågan om indragning av postanstalter.

I de trakter där jag bor i Roslagen, i östra Uppland, har vi upplevt det här åtskilliga gånger. Vi har flera fall som har aktualiserats tidigare, och vi har fall som nu är aktualiserade. Man kan jämföra med vad som finns när det gäller postanstalter i Stockholm. Inom en radie av 3 km från det här huset finns det, om jag har räknat rätt, med den postanstalt vi har i riksdagshuset 41 postanstalter. Då kan man fråga sig varför det inte dras in postanstalter i storstäderna och i de större tätorterna. Jag bor själv i en tätort, där vi har mycket nära till postanstalten och bra ordnat på det viset. Anledningen till att man inte gör någonting sådant är väl helt enkelt den att det på de orterna är politiskt omöjligt, därför att det bor så mycket folk där. Protesterna skulle bli så starka. Men ute på landsbygden kan man säga till människorna att det blir så mycket bättre att få lantbrevbärare. I vissa fall kan det bli bättre, det vill jag inte förneka, men i väldigt många fall blir det sämre. Utskottet skriver: ”De försök med utökad service genom lantbrevbärare som tidigare påbörjats har också ytterligare utvidgats och verket har sålunda med ett stort antal kommuner tecknat avtal om social service genom lantbrevbärare. Servicen omfattar bl.a. hembesök hos äldre personer och distribution av varor samt boklåneförmedling.” Det här låter bra. Men skulle lantbrevbärarna med sin stora arbetsbörda besöka alla människor som egentligen behöver service och skulle alla som behöver service anmäla detta till lantbrevbäraren, skulle denne alldeles säkert komma med posten till de sista långt fram på nattkröken.

Däremot kan man inte erbjuda fotvård, städning och annat. Det är klara besked. Men även om man undantar sådant, är jag helt säker på att skall man erbjuda allt annat som folk har behov av kommer inte brevbäraren i första taget. Folk får sitta hemma och vänta, och människor får inte sin post förrän långt fram på kvällen. Uppe i Lövstabruk i Uppsala län har det blivit starka protester med anledning av en postindragning. I protestskrivelsen heter det att Lövstabruk ”balanserar på randen till en i det närmaste total utplåning av normalt samhällsliv —-—--. Hänsynstaganden, beräkningar och resultat vad beträffar sociala och ekonomiska effekter har inte omnämnts med ett ord i detta sammanhang.” Vidare skriver man: ”En nedläggning av posten befordrar utarmningen av orten i ekonomiskt hänseende — —--. Yrkesarbetande får svårt att passa lantbrevbärarens tider och måste åka till annan ort för att få postservice. En logisk följd blir att man då också använder andra orters övriga service i ökad utsträckning. En nedläggning ökar också risken för att i synnerhet de äldre blir mer isolerade -—--.” Så ser man på situationen där uppe. När det gäller en annan station i Stockholms län, Vätö, aktualiserades en nedläggning för ett par år sedan, men där blev protesterna så våldsamma att postverket tvingades att låta stationen finnas kvar. Nu är det aktuellt med nedläggning av en poststation i Syninge utanför Norrtälje. Här säger man att det är för få människor som hämtar sin post direkt på postanstalten. Därför måste man dra in den, trots att den med lantbrevbäringslinjerna betjänar ungefär 300 hushåll. Man säger att man kan spara 80 000 kr. om året, om man drar in poststationen. Ja, det kan ju diskuteras. Man har då såvitt jag kan förstå inte räknat in de ytterligare lokalkostnader och arbetskraftsbehov som uppkommer på den ort dit verksamheten centraliseras, i det här fallet Norrtälje. Tar man dessutom med de sociala konsekvenserna i beräkningen, blir det helt säkert en klar förlust. Jag nämnde Ljusterö. På norra Ljusterö är det också aktuellt med en poststationsindragning. Vid ett informationstillfälle i mars 1976 sade en närvarande postdirektör: Jag tycker posten håller skärgården mest levande av alla instanser. — Då är man mör i munnen, när man träffar folk ute på fältet. Men i februari 1977 meddelades Ljusteröborna skriftligt regionförvaltningens beslut om indragning av poststationen Norra Ljusterö. En avdelningsdirektör vid postens centralförvaltning i Stockholm säger om detta: b ”När det sedan gäller Ljusterö Norra, så kan man inte begära att stationen skall få vara kvar. Då med tanke på dess funktion. Ett postkontor i ett sånt här område bör ha minst 200 hushåll, som hämtar sin post 110 direkt därifrån. Men här rör det sig om sju hushåll.” Vidare säger han: ”Jag har aldrig upplevt något liknande med detta motstånd under hela min postala tid.” Varför är det ett sådant motstånd? Det är väl inte bara från de sju som hämtar sin post direkt på poststationen. Nej, det är naturligtvis från allihop, som är helt övertygade om att de kommer att få sämre service — i vissa fall får de tre mil till poststationen vid en indragning. För en bygd — särskilt när det gäller glesbygd och skärgård — är affär, skola och post ganska avgörande för om bygden skall leva vidare. Norrbottens län gjorde för några år sedan en enkätundersökning hos en del av sina invånare och frågade hur långt man ville acceptera att ha till närmaste granne resp. till poststation, till affär m.fl. serviceanordningar. En av de tillfrågade sade i enkätundersökningen att han kunde acceptera så mycket som 40 mil till närmaste granne. Men icke en enda av dem som tillfrågades ville ha mer än en mil till närmaste poststation, vilket är ganska betecknande — ändå är det väl på vissa håll ganska långt emellan dessa där uppe. Det blir i många fall en uppdelning i första klassens, andraklassens och tredjeklassens medborgare när det gäller postservicen. Första klassens medborgare blir de som har tillgång till en postanstalt i tätorterna. De bor relativt nära denna och har god service. Till dem hör jag själv. Andra klassens medborgare blir de som får lantbrevbäring.

Ja, det här är väldigt bra skrivet. Man understryker ånyo kraftigt. Nu som tidigare. Och förutsätter också att det här sker. Nu som tidigare. Men vad händer under tiden? Det är vänliga skrivningar om att så här tycker vi att det skall vara — men vad bryr sig postverket om det? Man kommer ju ut till folk som den här postdirektören, som jag talade om tidigare, som säger: Jag tycker att posten håller skärgården mest levande av alla instanser. Men knappt ett år efteråt får alla postkunder inom det här området ett brev ifrån postverket om att nu skall stationen dras in. Man struntar bara helt enkelt i vad folk tycker. Man är vänlig när man talar till dem mellan fyra ögon, men sedan gör man precis som man vill. Och det tycks inte som om riksdagens uttalanden, vare sig de skett flera gånger tidigare eller inte, har någon betydelse. Herr talman! Just därför att riksdagen helt enkelt måste säga ifrån i de här frågorna yrkar jag bifall till min motion 834.

Herr talman! Jag är litet förvånad över att få höra att jag skulle ha skildrat en situation som faktiskt inte finns i verkligheten. Jag har skildrat situationen sådan den är i verkligheten. Man behöver inte svartmåla ett dugg för att säga det jag har sagt. Jag har talat om precis hur det är för de orter som jag nämnt: Vätö, Syninge, Ljusterö, Gräsö, Lövstabruk. Detta är sanningen. Vi skall dra fram den i ljuset. Vi skall inte blunda för den. Jag är förvånad över att en ledamot av trafikutskottet säger att jag talar om en situation som inte finns i verkligheten. Är man i trafikutskottet så okunnig om verkligheten, då är det ännu mer befogat med ett bifall till min motion, där det alltså hemställs ”att riksdagen hos regeringen anhåller att postverket inte skall få rätt att dra in poststation eller postställe, om en majoritet av kunderna inom poststationsområdet uttalat sig mot en indragning”.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda i den här debatten, eftersom trafikutskottets ordförande väl har motiverat dess ställningstagande. Men när jag fick höra att min partivän herr Åkerlind skulle begära votering i kammaren i denna fråga började jag bli litet orolig. Herr Åkerlind läste nyss upp sitt yrkande, och jag tänker göra det ytterligare en gång. I herr Åkerlinds motion hemställs ”att riksdagen hos regeringen anhåller att postverket inte skall få rätt att dra in poststation eller postställe, om en majoritet av kunderna inom poststationsområdet uttalat sig mot en indragning”. Kära kammarledamöter! Hur skulle det se ut i heia Sveriges land, där var och en givetvis försöker kämpa för sin del, om vi skulle följa en sådan motion? I och för sig låter det väldigt demokratiskt att postverket inte skulle få lägga ned en station när majoriteten av kunderna säger nej, men det är ju statsmakterna som betalar dessa poststationer. Vad är det för demokrati att andra skattebetalare skall tvingas bekosta en poststation med väldigt litet underlag — mindre än 200 kunder, kanske bara ett par tiotal — om kunderna säger att den skall vara kvar? Det är ingen logik i det resonemanget. Jag har stor förståelse för herr Åkerlinds ömmande för glesbygden. Men vi som har upplevt lantbrevbäringens förtjänster vet vad den innebär. Vi är inte andra klassens folk, som herr Åkerlind säger, utan vi är i allmänhet i allra högsta grad tillfredsställda med den ordning som råder. Med lantbrevbäring får man posten hemburen ända in i köket. Människor som väntar en penningförsändelse — pensionspengar osv. — har en säkerhet i att de får pengarna levererade i hemmet. Det ligger till på köpet en extra säkerhet i att gamla människor på landsbygden — pensionärer och andra — får regelbundna besök av en lantbrevbärare, som vet hur de har det och kan vara till hjälp om någonting händer. Det är alltså en stor fördel med lantbrevbäringen. Det innebär en större säkerhet för allmänheten. Därför får man inte dra de konsekvenserna på det sätt som herr Åker lind gör. Jag förstår att herr Åkerlind inte har kunskap om hela denna situation men samtidigt känner starkt, naturligtvis, för en postservice som han tror är den riktiga och den rimliga. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag lovar och försäkrar att jag inte skall tala alltför länge utan fatta mig mycket kort. a Jag har begärt ordet närmast därför att jag har väckt en motion, nr 43, i vilken jag hemställt att regeringen ger televerket i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna för att förse telefonlurarna med ljudförstärkare. I motionen framhålles att man på sikt om möjligt borde förse landets samtliga telefonapparater med förstärkare. Självfallet skulle detta medföra betydande kostnader, och det är naturligtvis inte för dagen realistiskt, men jag tror att det i en framtid är möjligt. När vi köper en radioapparat finner vi det självklart att den är försedd med volymförstärkare — att vi kan anpassa ljudet till den volym vi önskar. Det bör varå lika naturligt att kunna förstärka ljudet när vi använder vår telefon. Herr talman! Vad jag är mycket konfunderad över är att utskottet säger att man räknar med att det skulle betyda en merkostnad på ca 50 96 eller med andra ord 70 kr. per apparat att utrusta telefonapparaterna med ljudförstärkare. Jag betvivlar inte att dessa uppgifter kan vara riktiga, men jag tycker att kostnaden verkar en aning hög. Nog borde det vid massframställning kunna bli något billigare än 70 kr. att installera en ljudförstärkare. Herr talman! Utskottet säger att undersökning pågår inom televerket om möjligheterna att erbjuda handikappade utrustning av detta slag mot enbart en engångsavgift; man talar om bidragsberättigad sådan. Det primära för mig är att de som på grund av grav hörselnedsättning är beroende av ljudförstärkare skall slippa att betala den merkostnad som det innebär att ha en sådan. Det är ett självklart rättvisekrav att man tar bort den prisskillnad som det här är fråga om. Det gäller relativt blygsamma belopp. En engångsavgift på 100 kr. kan i och för sig vara en betydande extrakostnad för exempelvis en pensionär. Däremot är en abonnemangsavgift om 3 kr. per kvartal en blygsam avgift. Jag vill inte använda ett så kraftigt ord att jag säger att det är diskriminerande, att hörselskadade skall behöva betala en extra avgift för sin telefon, men jag tycker att televerket borde kunna gå med på att skriva av åtminstone abonnemangsavgiften. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga plenitiden. Ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen, och det båtar föga att då yrka bifall till densamma. Men jag vill starkt understryka att detta är en angelägen fråga för de människor som det gäller, de hörselskadade.

När det gäller anslagets storlek är utskottet enigt. Men från socialdemokratiskt håll har vi reserverat oss angående beställningen av viss rullande järnvägsmateriel. Det är en socialdemokratisk och en folkpartimotion som föranlett oss att göra en annan bedömning av SJ:s vagnbeställningar än utskottsmajoriteten. På en stor del av det svenska järnvägsnätet körs det i dag på persontrafiksidan med motorvagnar och rälsbussar som är gamla och inte uppfyller nutida krav på komfort för resenären. Nu skall det beställas nya motorvagnar. Det är bra att förarbetena, som pågått några år, har kommit så långt. Behovet är angeläget. Men såväl i den socialdemokratiska motionen som i folkpartimotionen har man mot bakgrund härav också framhållit möjligheten att förena motorvagnsbeställningen med ansträngningar att skapa ett bättre sysselsättningsläge för svensk verkstadsindustri, speciellt då den järnvägsmaterielinriktade industrin. Det finns inte så många sådana speciella verkstäder. I utskottet har vi lyssnat på företrädare för det statliga Kalmar Verkstads AB och AB Hägglunds i Örnsköldsvik. Företrädarna för båda dessa industrier förklarade sig mycket intresserade av motorvagnsbeställningen. Båda har djupa svackor i sina orderbeläggningar från andra halvåret 1977. Båda ansåg sig gemensamt besitta kompetens, möjlighet och vilja att ta sig an motorvagnstillverkningen. De ville få möjlighet att medverka i motorvagnstillverkningen genom licensavtal med-de utländska företag som SJ anlitat för att få fram lämplig vagnstyp. Men härför krävs en positiv attityd från beställaren, och det kan behövas visst ekonomiskt stöd från statens sida för att få en motorvagnsbeställning till Sverige. Ändå skulle detta inte behöva innebära någon försening av leveransen. Den socialdemokratiska regeringen har vid tidigare tillfällen genom särskilt beslut fått SJ-beställningar — det har gällt lokbeställningar — utlagda vid industri som behövt objekt för att klara sysselsättningen. Vi pekar på detta i den socialdemokratiska reservationen och kräver att också den nuvarande regeringen genom särskilt beslut skapar förutsättningar för SJ att göra motorvagnsbeställning vid svensk industri. Enligt upphandlingskungörelsen ankommer det på regeringen att göra de vidare bedömningar som erfordras för att statliga verk exempelvis av sysselsättningsskäl skäll göra avsteg från en strikt tillämpning av principen om affärsmässighet. Upphandlingsärenden som uppenbart är av väsentlig betydelse för sysselsättningen skall underställas regeringen. Därför menar vi socialdemokrater att regeringen skall ta ställning till den upphandlingen och därmed garantera att sysselsättningen vid berörd industri tryggas. Men regeringen anser att kraven på sysselsättning och krav på affärsmässighet i möjligaste mån bör förenas och att SJ därför skall fullfölja behov sina planer. Det har kommunikationsministern sagt som svar på en fråga härom i riksdagen. Detta innebär att SJ köper vagnar utomlands — de lär vara något billigare där — och att regeringen inte tar något initiativ självmant för att med de möjligheter som finns få beställningen till Sverige. Och inte heller utskottsmajoriteten, där även folkpartiet befinner sig, vill ta något initiativ. Man formulerar sig så att det är angeläget att möjligheterna för tillverkning av motorvagnar inom landet tillvaratas, men sedan blir det inte mer. Motionskraven, säger den borgerliga majoriteten, skall inte föranleda någon åtgärd från riksdagen. Man kan då fråga: Vart tog folkpartiets krav vägen? De var väl underbyggda i motionen. Det fanns i den liksom i den socialdemokratiska motionen starka motiveringar — handelsbalansen, sysselsättningen, arbetsmarknadsläget, regionalpolitiska skäl. Men allt bara försvann. Vad som också fanns i folkpartimotionen liksom i den socialdemokratiska motionen, nämligen angelägenheten att bevara och utveckla det tekniska kunnandet på detta område, försvann likaledes. Centerpartiets och moderata samlingspartiets företrädare fick i utskottet ta över dessa frågor och avstyrkte. Då följde också folkpartiet med. Det är intressant att notera. Vi skall här i landet ha en industri som tillverkar järnvägsmateriel. Men industrin och dess anställda måste då ges möjlighet att arbeta under rimliga förhållanden. Det krävs en långsiktig planering av SJ:s beställningar. Regeringen bör se till att en sådan planering kommer till stånd. Det anser vi socialdemokrater i trafikutskottet. De borgerliga menar att enbart SJ:s planering räcker. Det gör den inte. SJ har en planering, men för att den skall hålla krävs att regeringen på sitt sätt medverkar till att man finner vägar för finansiering av beställningar av bl.a. rullande materiel på sådant sätt att ryckighet i beställningarna inte drabbar den industri som tillverkar materielen. Det statliga företaget Kalmar Verkstad är huvudproducent av rullande järnvägsmateriel i Sverige. I ett annat sammanhang har det enigt sagts angående verksamheten inom de statliga företagen att planeringsverksamheten måste byggas ut och att varje bolag bör ha en strategisk planering de närmaste tre-fem åren som anger de ramar inom vilka verksamheten skall bedrivas. Det är den uppföljningen som socialdemokraterna i trafikutskottet gör när vi här vill få till stånd en medverkan av regeringen i den långsiktiga planeringen.

från riksdagen och säger att det är ett hundratal vagnar det rör sig om. Nu är det så, att detta sade aldrig kommunikationsministern i riksdagen. Han sade att det är av största vikt att upprätthålla principen om affärsmässighet. Sedan skulle man i möjligaste mån förena detta med kraven på sysselsättningsstimulans. ”100 nya personvagnar till SJ för uppemot ett par hundra miljoner kronor. Möjlighet att beställningen läggs hos Kalmar Verkstad. Det sade kommunikationsministern i dag i riksdagen.” Det var ingressen till ett pressmeddelande som sändes ut samtidigt som svaret gavs i riksdagen. Men detta sade aldrig kommunikationsministern i svaret på frågan. Herr talman! Utskottsmajoritetens yttrande bygger på ingressen till ett i och för sig skickligt utformat pressmeddelande, undertecknat av informationssekreteraren Lennart O. Andersson. Herr talman! Jag vill fråga: Tillgodoses kravet på långsiktig trygghet för de anställda därigenom? Det gör det inte. Här behövs bättre utgångspunkter. Det behövs också bättre utgångspunkter för förhoppningar om fortsatt upprustning av järnvägsnät och vagnmateriel.

Herr talman! Insikten om att inlandsbanan behöver upprustas och att detta är av stor betydelse i en regionalpolitisk satsning är numera väl förankrad i riksdagen. Det beslut som här togs 1974 om en upprustning av inlandsbanan är en viktig åtgärd för att utveckla Norrlands inland. Mot den bakgrunden är det angeläget att det ingångsatta upprustningsarbetet kan ske i snabbast möjliga takt. Under föregående år fick SJ ett anslag på 11 milj.kr. för ändamålet. Nu menar man från SJ:s sida att upprustningen fordrar investeringar både i fasta anläggningar och i rullande materiel och man beräknar ett medelsbehov på 27,5 milj.kr. för fortsättning av den upprustning som har inletts. Att inte tillmötesgå statens järnvägars begäran måste innebära att riksdagen försvårar genomförandet av det beslut man själv har fattat när det gäller inlandsbanan. Befolkningen längs inlandsbanan har genom åren utvecklat en stark aktivitet kring kravet att inlandsbanan skall bevaras och förbättras. Det har t.ex. växt upp aktionsgrupper som har stöd från stora befolkningsgrupper — i de politiska partierna, i skolorna, i fackföreningarna, bland kommunalmännen och bland köpmännen. Det finns också en facklig kommitté för banans bevarande, den s.k. Järnvägsmännens samarbetskommitté för inlandsbanan. I de kommuner som berörs av banan, från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr, har man i olika sammanhang diskuterat vad man kan göra för att på ett bättre sätt utnyttja banan. Om man utgår från att inlandsbanan bör ha en framtid — och det bör man ju här i riksdagen eftersom det finns ett beslut om upprustning av den — så måste man tillmötesgå de krav som har framkommit under den lokala aktiviteten och som baseras på en realistisk grund för en behov 120 utveckling av banan och trafiken på denna. Det man kräver är åtgärder som utan tvivel är helt nödvändiga om banan fortsättningsvis skall kunna spela en roll. Men det rör sig samtidigt om åtgärder som skulle kunna vidtas inom relativt kort tid och även samhällsekonomiskt försvaras. I de lokala aktionerna har man också starkt betonat behovet av fler arbetstillfällen i de bygder som berörs. Det är inte obekant för någon i denna kammare hur arbetslöshetsläget är i dessa inlandsdelar. En ökad satsning på upprustning av inlandsbanan skulle ge jobb åt banarbetare, entreprenörer osv. När företrädare för Västerbottens landsting för en tid sedan uppvaktade arbetsmarknadsdepartementet och redogjorde för sysselsättningsläget i länet, påpekades också att anslag till inlandsbanans upprustning skulle ge behövlig sysselsättning. Trafikutskottets skrivning tar jag i och för sig som ett uttryck för den positiva syn som utvecklats i riksdagen beträffande inlandsbanan. Men hänvisningarna till SJ:s möjligheter att disponera medel för det fortsatta arbetet utan att få ett direkt anslag beviljat är inte tillfredsställande. På det sättet kan endast marginella medel åstadkommas. Det måste vara riktigare att genom att tillmötesgå SJ:s anslagsäskande ge möjlighet till en effektiv planering för upprustningen och utbyggnaden. En etapplanering är nödvändig för att inte upprustningen skall ske i en oacceptabelt långsam takt. Med endast 11 milj.kr. årligen skulle det ta 100 år att uppnå den önskade standarden på banan, om man ser till de kostnadsberäkningar som SJ har presenterat. Högre ambitioner än så måste väl riksdagen ha haft när man beslutade om upprustningen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till detta.

Herr talman! Det har länge funnits ett behov av att förnya våra motorvagnar — eller vad vi i dagligt tal kallar rälsbussar — inom SJ. De nuvarande motorvagnarna är gamla och uppfyller inte på långt när dagens behov av reskomfort ens för kortare avstånd. Många tecken tyder också på att vagnarna är närmast utslitna och borde utrangeras. Tyvärr har emellertid SJ tidigare inte visat något större intresse av att successivt förbättra vagnbeståndet. En tänkbar policy från SJ:s sida hade varit att minska antalet rälsbussar i takt med nedläggning av persontrafiken på ett antal trafiksvaga bandelar. Därmed skulle man lösa två frågor på en gång. Både rälsbussarna och viss olönsam persontrafik skulle försvinna.

Utskottet förutsatte alltså att beställningarna kom svenska företag till godo. Det finns här anledning att notera — inte minst med hänsyn till herr Rosqvists referat — att den socialdemokratiska regeringen inte gjorde några insatser i den riktningen, åtminstone inte vad motorvagnarna beträffar. Det är först nu som inköp blivit aktuella. Statens järnvägar avser nu att inköpa 100 motorvagnar av utländsk typ. När detta äntligen sker, vill jag för de svenska resenärernas skull — även för de utländska som kommer till Sverige — uttala den förhoppningen att man väljer en motorvagnstyp som i fråga om teknisk utrustning och standard i övrigt är av modernaste slag. Jag förutsätter också att vagnarna med hänsyn till de prov som gjorts klarar de mycket skilda klimatförhållandena i vårt land. I anslutning till denna affär har ett antal motioner väckts vid årets riksdag. Däribland står jag och herr Rejdnell bakom den motion, vari vi föreslår att regeringen tar till vara möjligheterna att helt eller delvis tillverka motorvagnarna i Sverige. Det bör kunna ske genom någon form av licenstillverkning. Från socialdemokratiskt håll har man uttalat en mer modest begäran att möjligheterna för tillverkning i Sverige utreds. Jag är medveten om att riksdagen inte har tillräckligt underlag för att direkt besluta om en svensk tillverkning. Därtill krävs bl.a. uppgift om eventuella kostnadsfördyringar genom ett sådant förfarande. Motionen 112 av mig och herr Rejdnell skrevs i ett skede då liksom nu den långt utdragna lågkonjunkturen satte kraftiga spår i företagens orderportföljer. Vi var väl medvetna om att de företag som kan komma i fråga vid en sådan här produktion skulle ha behov av förstärkning i sin sysselsättning, när den för svenska förhållanden stora beställningen av motorvagnar skulle kunna komma i produktion. Herr Rosqvist har redan nämnt dessa företag, nämligen Kalmar Verkstad AB samt AB Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. Sverige har tradition och yrkeskunnande när det gäller byggande av rullande järnvägsmateriel. Även om en del materiel som tillverkas här i landet går på export är vi dock inte så stora att vi kan konkurrera på hela bredden av lok och vagnmateriel med de stora företagen i utlandet. Därför är det naturligt att de aktuella motorvagnarna beställs i utlandet. Men det är känt och vanligt att man genom avtal främst i samband med köpet lägger ut tillverkningen på ett företag i köparlandet. Färdigprojekterade och utprovade vagnar i Tyskland eller Italien kan alltså med fördel tillverkas i Sverige. Därigenom vidmakthåller man ett värdefullt kunnande på området. Detta måste ha sitt värde, inte minst i samband med intrimning av och garantireparationer på de 100 motorvagnarna. Från upphandlingssynpunkt finns det heller inga formella hinder att handla på det här sättet. Regeringen kan medge avsteg från riktlinjerna för den statliga upphandlingen när särskilda skäl föreligger. Dagens svåra sysselsättningsläge är ett sådant skäl.

Av svaret att döma är regeringen angelägen om att trygga sysselsättningen inom berörd industrigren. Tidigareläggning av beställningen av personvagnar är givetvis ett uttryck för detta. Även i fråga om motorvagnarna ansåg kommunikationsministern i sitt svar att valet av en utländsk motorvagnstyp inte behöver innebära att svensk tillverkning är utesluten. Som jag ser det är detta en riktig bedömning. Även utskottet understryker detta i sitt betänkande. Något mer svårbedömt är kommunikationsministerns uttalande att SJ bör fullfölja upphandlingen av motorvagnar samtidigt som man gör en rejäl satsning på tillverkning av nykonstruerade personvagnar i Sverige. Efter vad jag erfarit utesluter inte de båda åtgärderna varandra. Beställningarna av motorvagnar och personvagnar kommer in i ett sådant tidsskede att de båda kan fullföljas i Sverige. Däremot finns det en rad andra faktorer som närmare behöver klargöras innan man helt kategoriskt kan kräva att tillverkningen av motorvagnar sker i Sverige. Främst gäller detta de ekonomiska aspekterna. Om ett licensförfarande skulle medföra en kraftig fördyring, så kan denna visserligen försvaras med att större delen av ett statligt tillskott skulle komma samhället till godo genom skatter, ökad köpkraft och liknande, men en sådan bedömning bör göras av regeringen och inte av riksdagen. Utskottet har i sin skrivning funnit de åtgärder kommunikationsministern förordat tillfredsställande — härigenom ökar ju produktionen och därmed sysselsättningen i landet. Men samtidigt gör utskottet en entydig markering att det vid det slutliga ställningstagandet är angeläget att möjligheterna för tillverkning — helt eller delvis — inom landet av motorvagnarna tillvaratas. Detta är exakt vad vi motionärer sagt i vår motion. Med hänsyn till de begränsningar i underlaget som jag tidigare redovisat kan riksdagen inte gå längre i frågan. Med det uttalandet förutsätts ett övervägande inom regeringen. Vi är alltså i sak eniga i utskottet. Ändå har socialdemokraterna reserverat sig, och det är en klar attitydförändring från deras sida i förhållande till deras tidigare agerande i utskottet när det var ett annat maktförhållande i landet. Herr Rosqvist gör en felaktig bedömning av hur ärendet har handlagts i utskottet. Han säger att jag skulle på något sätt ha fösts undan av moderater och centerpartister, men herr Rosqvist är medveten om att det var jag som förde talan i den här frågan i utskottet. Motionen har fått en bra behandling, och utskottet har uttalat sig precis i motionärernas syfte. Dessutom har det här sättet att behandla motionen varit praxis även tidigare när man inte haft mera underlag än vad utskottet haft den här gången. Jag tycker att det i och för sig är en märklig situation att den socialdemokratiska gruppen reserverat sig, men tydligen finns det behov av en markering från socialdemokraternas sida. Det intressanta är nämligen att i den socialdemokratiska motionen föreslås endast att regeringen låter undersöka möjligheterna att förlägga beställningarna av rullande järnvägsmateriel inom landet. Där nämns inte ens motorvagnarna i klämmen. Med en så timid begäran i socialdemokraternas motion ter sig utskottets skrivning i starkaste laget — den skrivningen har sin grund i vår motion. Herr talman! Med det klara uttalande som utskottet har gjort i frågan har enligt min mening och enligt tidigare riksdagspraxis motionernas syfte tillgodosetts.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

Herr talman! Herr Sellgren konstaterar att det motionskrav som fanns från socialdemokratiskt håll var mera modest än det krav som kom från folkpartiet. Jag tog i mitt anförande upp folkpartiets krav, och jag sade att det var en mycket stark och bra motivering som folkpartiet anförde. Vi ansluter oss till den motiveringen och till kravet i folkpartiets motion, och vi ansluter oss även till det socialdemokratiska förslaget, därför att de båda förslagen går hand i hand. Vidare säger herr Sellgren att folkpartiet har visst inte retirerat i denna fråga, utan man har fått sina synpunkter tillgodosedda. Men i klämmen på utskottsbetänkandet, herr Sellgren, föreslås det att riksdagen skall avslå den motion som herr Sellgren nämner. Man yrkar avslag på både den socialdemokratiska och den folkpartistiska motionen. Herr Sellgren refererade också något till utskottsbetänkandet och till de uttalanden som gjorts från regeringens sida i denna fråga. Ja, herr Sellgren, det blev en väldigt egendomlig situation genom att det som sades här i riksdagen inte överensstämde med det pressmeddelande som skickades ut om vad som skulle ha sagts. Därigenom blev kanske både den ene och den andre litet konfunderad när man läste vad regeringen hade för planer i denna fråga. Men om man tar protokollet från överläggningen här i kammaren och ser vad som har lovats, så finner man att det inte är så särskilt mycket att hålla i när det börjar blåsa, herr Sellgren. Det har inte sagts att det gäller ett hundratal vagnar till Kalmar Verkstad. Vissa tidningar på den borgerliga kanten slog upp detta mycket stort, att nu var det klart med sysselsättningen och nu var sysselsättningen tryggad därför att det skulle byggas 100 vagnar vid Kalmar Verkstad. Det har tydligen också utskottsmajoriteten gått på, men det har som sagt aldrig nämnts i denna kammare. Det är fråga om ett pressmeddelande, undertecknat av en informationssekreterare i kommunikationsdepartementet. Vilket är sanning, vad är det som gäller?
Herr talman! Hela tiden för herr Rosqvist ett resonemang som vi inte är vana vid i den här kammaren sedan tidigare. Ett uttalande från utskottets sida om vad regeringen bör göra vid handläggningen av en sådan här fråga är en meningsyttring som regeringen inte kommer undan. Att utskottet inte har ett fullständigt underlag för att kunna göra en klar skrivning, en beställning, leder ju till att utskottet föreslår att motionerna inte föranleder någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Det är en nyansskillnad i förhållande till ett yrkande om att motionerna skall avslås, men herr Rosqvist måste i hela sin profilering använda uttrycket avslag för att markera att ni har ett längre gående krav. I sak är vi fullt eniga, och med hänvisning till vårt tidigare sätt att arbeta i riksdagen hävdar jag att det här är den framgångslinje för motionsyrkandena som vi brukar driva i detta hus. Jag vill också något kommentera vad herr Rosqvist säger om uttalandena i tidningspressen. Är det detta som styr vårt arbete i riksdagen? Enligt mitt sätt att se arbetar vi på saklig och politisk grund här i riksdagen och inte efter det som tidningspressen skriver.
Herr talman! Jag refererar till ett pressmeddelande därför att utskottsmajoriteten till viss del byggt sitt betänkande på detta pressmeddelande och vad det innehåller. Om sedan utskottsmajoritetens betänkande är sakligt eller inte, det beror ju helt på sanningshalten i de två uttalanden som gjorts.

Herr talman! Artigheten kräver kanske att fru Marklund får ett svar om inlandsbanan och de investeringar som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit. Jag vill påminna fru Marklund om att det föregående år beviljades 11 milj.kr. för inlandsbanan. Att det i årets petita talas om en lika stor medelsanvisning betyder inte att beloppet är fixerat till 11 milj.kr., utan att det kan bli mer pengar med hänsyn till penningvärdeförsämring och annat. Dessutom har SJ investeringsmedel på 100 milj.kr., som SJ, om SJ själv vill det, bl.a. kan använda för en väsentlig upprustning av inlandsbanan redan under det kommande budgetåret. Från vårt håll är vi alltså intresserade av, och det är vi eniga om, att det blir en successiv utbyggnad av inlandsbanan i den takt som är möjlig. Detta är ju ett bevis på att man tagit saken under sina vingars skugga och se till att inlandsbanan kommer att successivt förbättras. Sedan bara några ord till herr Rosqvist.

Detta innebär, ärade kammarledamöter, att Kalmar Verkstads AB i praktiken har en beställning på minst 100 vagnar, vilket som sagt fyller företagets orderportfölj för lång tid framöver. Socialdemokraterna var inte särskilt förutseende under den tid de hade regeringsmakten. Förra året avstyrkte de sålunda de borgerliga partiernas krav på en ökning av anslaget till rullande materiel med 30 milj.kr., vilket skulle ha inneburit en möjlighet för Kalmar Verkstads AB att få sådana pengar. Då fanns det också anledning att från sysselsättningssynpunkt slå vakt om Kalmar Verkstads AB. Dessutom hade både centern och folkpartiet redan tidigare år föreslagit en höjning av anslaget till rullande materiel samtidigt, som moderata samlingspartiet sagt sig vara berett att acceptera detta i samband med tilläggspropositionen, under förutsättning att sysselsättningen krävde det. Det är den nya regeringen och icke socialdemokraterna som klarar Kalmar Verkstads AB:s sysselsättningsbehov genom de beställningar som gjorts och som kommer att göras på det här området. Regeringen har klart sagt ifrån att den inte är emot att Kalmar Verkstads AB försöker träffa avtal med utländska företag om licenstillverkning, och jag tror visst att man i Kalmar Verkstads AB, om man får tid på sig, kan göra dessa motorvagnar. Det vore emellertid sakligt felaktigt att i detta läge avhända sig möjligheterna att på ekonomisk, affärsmässig basis fatta ett beslut nu, när man, som Kalmar Verkstads AB, har följt upp sysselsättningskraven.
Herr talman! Jag skulle vara mycket glad, om det som herr Lothigius säger verkligen vore sant, nämligen att 100 vagnar skall beställas hos Kalmar Verkstads AB. Men jag kan inte riktigt tro på herr Lothigius, ty först radade han upp en mängd skäl för att riksdagen inte skall begära hos regeringen att motorvagnarna köps i Sverige. Han sade att socialdemokraterna vill göra detta utan hänsyn till kostnad, till försening m.m. behov Jag vill då fråga herr Lothigius: Om man nu lägger ut en beställning — eller har gjort det eller ämnar göra det —- på hundra personvagnar hos Kalmar Verkstad, vagnar som ännu befinner sig på ritbordsstadiet, måste herr Lothigius i den frågan väl vara på samma våglängd som jag? Man tar nu inte hänsyn till enbart kostnaden. Man tillämpar undantagen i upphandlingskungörelsen. Om det är detta som herr Lothigius menar, tycker jag att man har kommit mycket långt. Vi har från socialdemokratiskt håll till viss del inhöstat en seger. Jag vill nu bara ha en bekräftelse från herr Lothigius att det verkligen är på det sättet.
Herr talman! Den beställning av 100 vagnar som jag talar om innebär en order på det område som Kalmar Verkstad av hävd är inriktad på, nämligen personvagnar. Denna beställning, som man alltså är beredd att lägga ut hos Kalmar Verkstad, kommer att fylla sysselsättningen på Kalmar Verkstad enligt företagets önskemål och enligt de prognoser som företaget också föredragit inför utskottet. När det gäller motorvagnar finns det en möjlighet för Kalmar Verkstad att delta i licenstillverkning genom eget initiativ, mot bakgrund av de förhandlingar som eventuellt förs med utlandet eller med dem som SJ i detta sammanhang förhandlar med.
Herr talman! Jag återkommer till herr Lothigius med följande fråga: Skall det byggas 100 personvagnar vid Kalmar Verkstad?

Herr talman! Av naturliga skäl har jag följt utvecklingen vid Kalmar Verkstad med stort intresse, och redan i höstas interpellerade jag den nye kommunikationsministern om möjligheten att få ytterligare beställningar dit. Hans uttalande då vittnade om att han var fullt medveten om hur angeläget det var att förlägga så mycket som möjligt av beställningarna inom vårt land, inte minst till Kalmar Verkstads AB. Jag vill säga att jag har funnit utskottets skrivning fullt tillfredsställande och att jag därför utan minsta tvekan anser mig kunna rösta för utskottets hemställan. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! När vi nu, inför denna mycket välbesatta kammare, återupptar förhandlingarna efter middagspausen skall vi börja med en diskussion om vägverkets kapitalbudget och anslaget till dess förrådsfond. Årets budgetförslag upptar i runda tal 3 500 milj.kr. för vårt vägväsende. Den övervägande delen av dessa medel är upptagna på driftbudgeten. När vi i dag har att ta ställning till medelstilldelningen på kapitalbudgeten återfinner vi emellertid även här ett anslag till vägverket, nämligen 107 400 000 kr. till förrådsfonden. Denna fond på kapitalbudgeten används för investeringar i driftsanläggningar, för inköp av motorfordon och vägmaskiner, för byggande och köp av färjor samt för inköp av grustag och materielförråd. Bortsett från investeringar i driftsanläggningar, dvs. fastigheter, svarar fonden huvudsakligen för nödvändig utrustning och material till den löpande driften av våra vägar. Det är därför ganska anmärkningsvärt att de för denna del av vägverkets verksamhet erforderliga medlen skall finnas upptagna på kapitalbudgeten. Jag tycker dessutom att det principiellt strider mot hela tanken med programbudgetering, som vägverket sedan flera år tillbaka tillämpar efter beslut av regering och riksdag. Nuvarande fondkonstruktion begränsar vägverkets möjligheter att anskaffa behövliga hjälpmedel, t.ex. maskiner och materiel. Detta i sin tur leder till att verkets möjligheter att bedriva en rationell produktion försvåras. Vägverket har därför under senare år i sina petita krävt att förrådsfonden i nuvarande utformning avskaffas och att endast den del av fonden som svarar mot investeringar i fastigheter skall upptas på kapitalbudgeten. När utskottet förra året behandlade den här frågan förelåg samstämmighet om att det var angeläget att snabbt avskaffa fonden i dess nuvarande form. Utskottet var alltså enigt trots att det inte förelåg några motionskrav på ett avskaffande. Utskottet förutsatte i förra årets skrivning att re = Nr 88 geringen, med hänsyn till budgetutredningens förslag, snabbt skulle kom Onsdagen den ma med förslag i denna riktning. Så har emellertid inte skett. Vi hade — 16 mars 1977 väl alla väntat oss att regeringen i det budgetförslag som vi nu behandlar skulle ha följt de av utskottet och riksdagen förra året uttalade inten Vägverkets förrådstionerna. Det verkar i stället som om den nya regeringen lagt budget fond utredningens förslag i malpåse, varför majoritetens skrivning, som i och för sig är positiv till ett avskaffande av nuvarande fondkonstruktion, inte är förpliktigande. Det är emellertid inte bara en enig styrelse för vägverket som fört fram kravet på fondens avskaffande — herr talman, jag skall kanske säga den tidigare styrelsen. Bakom kravet på fondens avskaffande har stått centerns tidigare talesman i vägfrågor, nuvarande jordbruksministern Anders Dahlgren, som i egenskap av ledamot i vägverkets styrelse krävt en dylik omläggning. När han ingick i den nya regeringen lämnade han vägverkets styrelse, av naturliga skäl, och kom där att efterträdas av Arne Persson i Heden. Men det verkar som om vägverkets nya styrelseledamot för centern har en annan uppfattning än den vi tidigare har varit överens om i vägverket, eftersom herr Persson i Heden efter mig kommer att föra utskottsmajoritetens talan.

Men vi har, som sagt, inte fått förståelse för de krav som utskottet i stort sett var överens om förra året, och därför har vi från socialdemokratisk sida följt upp vår motion i en reservation, som är fogad till utskottets betänkande. Men inte bara vägverkets styrelse har alltså hyst och hyser den här uppfattningen. Vägverkets personal och samtliga personalorganisationer har i skrivelser och uppvaktningar krävt att verket utan en detaljreglering på kapitalbudgeten från sina driftsanslag självt skall få avgöra om man skall inköpa erforderliga fordon och vägmaskiner liksom allt annat material som behövs för verkets löpande arbete. För några dagar sedan var samtliga avdelningsordförande på vägsidan inom Statsanställdas förbund samlade till överläggningar. Man uttalade enhälligt sitt stöd till den socialdemokratiska motion, som vi alltså har följt upp med reservationen 2 i det betänkande vi nu behandlar. Det är i och för sig inte särskilt förvånande att de anställda vill ha garantier för att det finns en tillräcklig och bra fordonsutrustning och maskinutrustning inom verket. Det är för många en förutsättning för att de skall kunna vara säkra på att behålla sitt jobb och för att, som verket självt säger i sina petita, verket skall kunna bedriva en rationell verksamhet. För att kunna möta kravet på väghållning fordras en personal med 137 stor erfarenhet och yrkesskicklighet. Den här personalen måste ha tillgång till de redskap som behövs för att den skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det är ogörligt att minska personal och maskinresurserna utöver vad som angetts — om målsättningen och inriktningen i femårsplanen skall kunna realiseras, om servicenivån skall kunna upprätthållas och i vägarna investerat kapital bevaras. Det är därför nödvändigt att erforderliga medel finns tillgängliga för investeringar i motorfordon och vägmaskiner. Detta är en förutsättning för att en effektiv avvägning mellan egna och lejda resursinsatser skall kunna ske — med utgångspunkt i de arbetsuppgifter som verket har satts att utföra. Till det bör läggas, herr talman, att fondens medel i realiteten kommer från driftsanslagen. Fonden byggs nämligen upp av medel som man avsätter från driftsanslag och byggnadsanslag - som svarar mot kapitalkostnaderna för det arbetande kapital som finns inom vägverket. I realiteten har alltså vägverket inlevererat åtskilliga tiotal miljoner mer till fonden än man på kapitalbudgeten och genom riksdagsbeslut har fått möjlighet att använda. Det är med andra ord vägverkets egna driftmedel som bygger upp fonden. Därför är det litet konstigt, minst sagt, att man har den här konstruktionen med en detaljreglering för vägverkets investeringar i erforderlig materiel. Vad blir då följden om verket inte får de medel över kapitalbudgeten som behövs för inköp av egna fordon och maskiner? Jämfört med vägverkets petita har kommunikationsministern i årets budgetproposition prutat anslaget med 30 milj.kr. Men de uppgifter som vi ålägger vägverket måste ju utföras. Har man då inte egna maskiner och egna fordon, så tvingas man hyra dessa. Om man hyr maskinerna, skall detta inte betalas via kapitalbudgeten utan via driftbudgeten, och det blir alltså driftbudgeten som belastas. Det är vad som kommer att hända nu, när man har gjort en så kraftig prutning på kapitalbudgeten. Man måste hyra inte bara bilar utan även vägmaskiner av olika slag. Detta är en dålig affär för statskassan i allmänhet och för vägverket i synnerhet. Leasing av fordon och maskiner kostar 4-5 96 mer än om verket fick disponera driftsanslagen för inköp av erforderlig egen fordons och maskinpark. Vem tjänar då på det här systemet? Givetvis de enskilda företag som svarar för uthyrningsverksamheten. Det är dessa som den borgerliga majoriteten i år hellre synes stödja än vägverkets styrelse och personal.

Herr talman! Herr Hugossons anförande är egentligen en vidräkning med den gamla regeringen, som avgick i oktober förra året. Som herr Hugosson här har framhållit är detta saker som har diskuterats inte en gång utan flera gånger, och den gamla regeringen med den socialdemokratiske kommunikationsministern i spetsen har inte vidtagit de åtgärder som herr Hugosson förordat. Egentligen är vi överens i princip i den här frågan. Det är bara en Nr 88 detalj — tidpunkten när en förändring av vägverkets förrådsfond skall Onsdagen den genomföras — som vi behöver diskutera i dag. Herr Hugosson och jag 16 mars 1977 har ju i utskottet penetrerat denna fråga. stälvsktrköio= RR Då är det litet förvånande att man när den gamla regeringen har avgått — Vägverkets förrådsoch den nya regeringen har suttit knappt fem månader skall hux flux fond besluta om tidpunkten för denna förändring av förrådsfonden. Riksdagen beslöt ju förra året att göra ett uttalande i den här frågan. I budgetpropositionen har detta också angivits. Där sägs bl.a.: ”Riksdagen godtog vid behandlingen av förra årets budgetproposition att frågan om avveckling av förrådsfonden inte borde avgöras innan ställning tagits till budgetutredningens förslag i hithörande delar.” Vi var också överens om detta. Nu har av naturliga skäl den nya regeringen inte hunnit få denna fråga klar via budgetutredningen. Det är ju inte bara att säga att den 1 juli 1977 skall dessa medel överföras, utan fonden måste upplösas och vissa utredningar måste göras. Det är det som budgetutredningen håller på med. Man arbetar också i regeringskansliet med detta. Jag är därför, herr talman, litet förvånad över den socialdemokratiska motionen, i vilken man hemställt att vägverkets förrådsfond i sin nuvarande utformning skall avvecklas. Detta förslag har av den socialdemokratiska utskottsminoriteten följts upp i en reservation till utskotts "betänkandet. Det är som sagt bara tidpunkten som socialdemokraternas krav gäller. Herr Hugosson och hans medreservanter vet lika väl som utskottsmajoriteten att riksdagens trafikutskott vid förra årets behandling av samma fråga, om avveckling av förrådsfonden, sade ifrån — som jag nämnde tidigare — att saken inte kan avgöras innan budgetutredningen tagit ställning till de olika detaljerna i detta frågekomplex. Det gäller ju driftsanläggningar, motorfordon, vägmaskiner, färjor, lagertillgångar av grus och massor etc. Frågan om hur denna avveckling skall ske håller just nu regeringskansliet på att arbeta med. Jag har angivit hur detta omförmäls i årets budgetproposition. Och utskottet skriver följande: ”Utskottet vidhåller sin tidigare deklarerade uppfattning i frågan och förutsätter att en omläggning enligt de av motionärerna angivna riktlinjerna prövas redan under höstens budgetarbete. Härav föranledda förslag bör vidare om möjligt läggas fram i nästkommande års budgetproposition.” Klarare kan inte detta redovisas, tycker jag. Det är av utskottsmajoriteten klart utsagt att förslag skall föreläggas riksdagen. Jag sade inledningsvis att vi har bytt regering, och den nya regeringen hade inte när budgetpropositionen behandlades haft mer än tre månader på sig — ja, knappast det — att arbeta. Var och en borde förstå att det är otänkbart att på så kort tid kunna vidta de här åtgärderna. Därför finns det heller ingen anledning för riksdagen att göra något annat uttalande än det som gjorts i utskottsbetänkandet. 139 Vägverkets förråds Låt mig också i sammanhanget tillägga att i avvaktan på slutligt ställningstagande har en uppräkning av investeringsanslagen ägt rum, som innebär att vägverket förfogar över praktiskt taget lika mycket pengar som verket äskade. Det vet herr Hugosson lika bra som jag. Det har också omnämnts i vägverkets styrelse. På grund av vissa andra åtgärder som vidtagits, bl.a. inhyrning av maskiner, har vägverket också fått större handlingsfrihet under den senaste tiden. I budgetpropositionen har det, som jag nämnde, hänvisats till budgetutredningen.

Vi är, herr Hugosson, överens om att dessa förändringar skall genomföras. Vägverket har som sagt fått mycket större handlingsfrihet under senare år, och motiven för avveckling av fonden omedelbart har sålunda förändrats. Budgetutredningens förslag bör avvaktas, och vi förväntar också att det föreligger när denna fråga behandlas nästa gång. Det finns sålunda ingen anledning att i nuläget besluta om tidpunkten för förrådsfondens avveckling eller omorganisation. Det är bara den detaljen det gäller. Vi är överens i princip.

Herr talman! Det var en intressant upplysning att budgetutredningen arbetar för fullt. Den avlämnade sitt betänkande för tre år sedan, så det kan väl inte vara riktigt, herr Persson? Det här är ingen vidräkning med den gamla regeringen. Första gången vi aktualiserade denna fråga, för två år sedan, hade budgetutredningen just framlagt sitt förslag. Då tyckte vi att vi skulle avvakta remissinstansernas synpunkter. Jag vet att den gamla regeringen hade för avsikt att avveckla förrådsfonden i sitt nuvarande skick. Förra året då den nya regeringen började arbeta sade vi ifrån att det här måste göras snabbt. Men när utskottet behandlade den här frågan i år fick vi veta att ingenting hände med budgetutredningens förslag i regeringskansliet. Det är alltså ingen fråga som tagits upp hux flux, herr Persson. Vi har diskuterat = Nr 88 den tidigare. Men ingenting händer ju! Onsdagen den Herr Persson säger att det egentligen bara är i tidsfrågan vi är oense. 16 mars 1977 Men om vi är överens, då skall vi väl skriva till regeringen - det är I ju riksdagens sätt att formellt tillkännage sina synpunkter — att fonden — Vägverkets förrådsfr.o.m. nästa budgetår skall vara avvecklad. Men när vi socialdemokrater — fond föreslog det ville ni på borgerligt håll inte vara med om det. Vad är det ni säger? Jo, ni säger att saken skall prövas. Ja, det kan man naturligtvis göra. Ni säger att medlen om möjligt skall läggas över, osv. Det är så ytterligt vagt, herr Persson. Det är därför vi socialdemokrater inte kan acceptera er skrivning. Budgetutredningen är klar sedan ett par år tillbaka, och ingenting har hänt. Då finns det anledning att företa den här förändringen. F. ö. hade postverket för ett par år sedan en egen fond för inköp av sina fordon. Det kunde riksdagen snabbt ändra på. Postverket behöver alltså inte ha medel upptagna på kapitalbudgeten för att köpa sina postbilar. Men vägverket måste få sina medel till plogar, väghyvlar och bilar från en fond. Det är bra att man har fyllt på vägverkets fond, herr Persson. Det gjorde även den gamla regeringen när det behövdes från konjunktursynpunkt. Men vad är det de medlen huvudsakligen används till? Jo, till att förbättra och bygga om våra vägstationer. Och det är bra. Men vägverket klarar sig'inte, trots denna påfyllning, utan måste öka antalet inhyrningar av fordon. Och det är det personalen reagerar mot. Det är från vägverkets synpunkt oekonomiskt eftersom det blir 4-5 96 dyrare, enligt vad generaldirektören sade vid en hearing i trafikutskottet. Den borgerliga majoriteten vågar inte säga fullt ut hur den vill ha det.

Herr talman! Herr Hugosson säger att vi har haft två år på oss sedan budgetutredningens förslag lades fram. Varför framlade då inte den socialdemokratiska regeringen förra året förslag om ändring av vägverkets fond? Vi säger ifrån hur vi vill ha det i utskottsbetänkandet; jag har tidigare citerat det och behöver inte göra det omigen. Herr Hugosson vet lika bra som jag att detta också har redovisats 141 Vägverkets förråds vid vägverkets styrelsesammanträde.

Det är detta vi har sagt i betänkandet. Vi är sålunda överens i princip, det är bara i en detalj som vi har olika meningar. Och jag kan garantera att ett förslag kommer när nästa års budget behandlas. Herr talman! Jag finner ingen anledning att fortsätta den här debatten längre. Jag ber bara att få yrka bifall till utskottets hemställan, vilket jag glömde att göra i mitt första anförande.

Herr talman! Det är ett par år sedan budgetutredningen lade fram sitt förslag, det är riktigt. Men sedan skulle förslaget remissbehandlas, och det var under arbete förra året i regeringens kansli. Då sade vi: OK, då får ni lösa den här frågan snabbt. Det har inte skett. Jag vet att den gamla regeringen hade för avsikt att se till att förrådsfonden avvecklades i sin nuvarande utformning. Kan herr Persson i Heden garantera att regeringen i nästa års budgetförslag kommer att göra den förändring av förrådsfonden som herr Persson nu talar så vackert om?

Om det hade funnits en reell vilja hos den borgerliga majoriteten hade den sett till att regeringen hade fått ett tillkännagivande i denna fråga. Om herr Persson är överens med mig kan jag inte förstå varför inte majoriteten med oss kunde göra ett uttalande från riksdagen att ge regeringen till känna att vi är överens på den punkten. Det var ju det ni inte ville, det var därför det blev en socialdemokratisk reservation.
Herr talman! Jag har tidigare sagt att i fråga om inköp av maskiner har det anslagits 27 milj.kr., och det innebär inte bara att vägverket får nya maskiner att använda, utan det innebär också för maskintillverkare arbetstillfällen i icke ringa utsträckning. Det är än en gång så — det tycks inte herr Hugosson fatta — att det bara gällde tidpunkten för beslutets genomförande, två å tre månader fram till den 1 juli. Det finns inte med, och det finns ingen anledning till de frågor som herr Hugosson har framfört, därför att de är lösta genom ökade anslag och genom den utredning som pågår i budgetbe redningen. Därför är också utskottsbetänkandet det enda vettiga och riktiga i den här frågan.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
Herr talman! Det hinns inte med på två till tre månader, säger herr Persson. Det tar inte mer än 20 sekunder att fatta beslutet att överföra medlen från kapitalbudgeten till driftbudgeten, det är det det handlar om. I och med att vi överför medlen från kapitalbudgeten till driftbudgeten blir det ingen detaljreglering från riksdagens sida, utan verket får självt efter en kostnadsanalys avgöra om man skall köpa egna fordon eller hyra in fordon och maskiner till en kostnad som i dagens läge med 4-5 96 överstiger kostnaderna om man skaffar maskinerna i egen regi. den det ej vill röstar nej. | Ett nytt sjömät ningsfartyg Ett nytt sjömätningsfartyg

Herr talman! Nu handlar det om beställning av sjöfartsmateriel m.m., närmare bestämt om ett sjömätningsfartyg. I en socialdemokratisk motion förra året begärdes att det i årets budgetproposition skulle tas upp medel för anskaffande av ett sådant fartyg. Motionen bifölls. Det har föranlett att man från kommunikationsdepartementet nu aktualiserar frågan och begär att riksdagen ställer sig bakom föreliggande förslag. Utskottet är enigt om att ett nytt sjömätningsfartyg skall anskaffas, men vi har olika uppfattningar om hur det skall gå till. Länderna runt omkring oss subventionerar fartygsbyggande. Regeringen här i landet har i annat sammanhang sagt att affärsmässigheten skall sättas främst, och därefter skall man i möjligaste mån se till sysselsätt ningsaspekten. Varven och deras underleverantörer befinner sig i en mycket besvärlig situation. Det finns minst fem varv, därav två statliga, som skulle kunna tänkas bygga det här fartyget. Det har vi från socialdemokratiskt håll tagit fasta på och kort och gott begärt att fartyget skall byggas vid svenskt varv. Det kommer att ge sysselsättning, och den vill vi slå vakt om. Det finns möjlighet för regeringen att ta initiativ i den här frågan. Jag åberopar upphandlingskungörelsen som säger att därest sysselsättningsskäl så kräver kan man gå ifrån den strikta affärsmässigheten — om det nu är så att sjöfartsverket vänder sig till utländska beställare för byggande av detta fartyg. Eventuella merkostnader vid byggande av fartyget vid svenskt varv bör inte heller drabba sjöfartsverket. Merkostnaden får finansieras på annat sätt. Man får ta ställning från fall till fall, som det står i propositionen angående offentlig upphandling, som riksdagen ställde sig bakom för några år sedan. Vi har inte fått de borgerliga representanterna i utskottet med oss på kravet att fartyget skall byggas i Sverige. De vill inte ta ett sådant beslut utan går ifrån frågan och är mer benägna för en vind-för-våg-mentalitet: den som lämnar det lägsta anbudet skall tydligen få bygga fartyget, oavsett om beställningen kommer att läggas inom eller utom landet. Vi har tagit fasta på ytterligare en fråga vid den här beställningen. Sjöfartsverket har för sin del förutsatt militär bemanning av fartyget. Sjömätningsfartyg är nu militärt bemannade, men också den frågan har aktualiserats från socialdemokratiskt håll. Det pågår en utredning, som undersöker om man i fortsättningen bör ha militär eller civil bemanning på sådana fartyg. Den väsentliga arbetsuppgift som sjömätningsfartygen utför är av civil natur, och det har i andra sammanhang sagts att sådana uppgifter icke bör utföras av militär personal. Vi tar nu inte ställning till om bemanningen på fartyget i fråga skall vara civil eller militär. Vi vill avvakta det resultat utredningen kommer fram till. Vi vill inte låsa. oss på det sätt som sjöfartsverket här har förutsatt, nämligen att det skall vara militär bemanning också i framtiden. Byggs fartyget för militär bemanning blir personalutrymmen och annat utformade på ett helt annat sätt än som skulle bli fallet om man skall ha civil besättning. Den borgerliga majoriteten i utskottet förutsätter att det är regeringen som skall ta ställning i denna fråga och vill inte ”tycka” någonting. Vi har en uppfattning på socialdemokratiskt håll. Vi kräver i vår reservation att fartyget skall utformas för civil bemanning. Vi vill inte att civila uppgifter skall utföras billigare av pojkar som gör sin värnplikt. Skulle det visa sig att man behöver ha militär bemanning i vissa fall, bör manskapet ändå få leva under civila förhållanden när civila uppgifter fullgörs.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

Herr talman! Herr Rosqvist har ju så noggrant redogjort för såväl reservationen som utskottsbetänkandet att det inte återstår mycket att tilllägga, och jag tänker inte heller göra det. Vi har i utskottet i denna fråga liksom när det gällde motorvagns Ett nytt sjömät ningsfartyg Ett nytt sjömätningsfartyg beställningen ansett att det är en överloppsgärning att göra tillkännagivanden i frågor som regeringen redan är mycket väl informerad om. Vi har också i vårt betänkande refererat vad som står i budgetpropositionen. Det är alltså uppenbart att de frågor som man nu vill aktualisera i sitt tillkännagivande i reservationen 3 redan är kända av regeringen och följaktligen kommer att behandlas och bli i vederbörlig ordning prövade. Majoriteten är också helt övertygad om att regeringen kommer att tillvarata alla möjligheter att tillföra den hårt trängda svenska varvsnäringen här aktuella beställning på ett sjömätningsfartyg. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt att en centerpartist, som representerar Göteborg, i en diskussion om sysselsättningsobjekt för varven yrkar avslag på en motion där det föreslås att ett statligt fartyg skall byggas vid ett svenskt varv. Man borde från borgerligt håll ha uttryckt mera klart och distinkt att beställningen bör ske hos en bransch i vårt land som f. n. har de kanske största problemen av alla. En enstaka fartygsbeställning löser inga problem, det vet vi allesammans, men här är det fråga om en viljeinriktning. Beställningen kan kanske lösa problemen för ett visst antal människor, och varje steg på vägen, herr Torwald, må väl ändå vara någonting att vara tacksam för.
Herr talman! Vi känner från majoritetens sida inget behov av att ge en sådan uppfattning till känna. Vi tror oss nämligen veta att regeringen är väl underkunnig om-de problem som den svenska varvsnäringen har och att regeringen därför med all kraft kommer att verka för att beställningen läggs hos ett svenskt varv.
Herr talman! Herr Torwald tror sig veta att fartyget blir beställt i Sverige. Men vi har hört tidigare i dag att det är affärsmässigheten som man först skall titta på, och sedan kommer sysselsättningsaspekten i andra hand. Herr Torwalds inlägg ger inte någon som helst antydan om att man på borgerligt håll vill vara med och verkligen nagla fast denna fartygsbeställning vid svenskt varv. Holländarna exempelvis lämnar 20 96 statliga subventioner för att bygga även utländska fartyg. Det förekommer subventioner i öststaterna, och det förekommer på andra håll. Det är eventuella följder härav vi vill motverka på det här sättet. Vi ville ha en klart uttalad linje från riksdagens sida, och jag beklagar att vi inte har fått centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet med oss.